Fru talman! Gabriel Romanus sade att det bara var formella skäl som vi anförde, och det är helt riktigt. Det har vi gjort, eftersom vi tycker att beslutsunderlaget är alldeles för dåligt i det här fallet. Då blir det formella skäl som man anför. Sedan säger han också att personalorganisationerna var med i utredningen. Det är riktigt. De var med där som sakkunniga och kunde säga sin mening. De krävde i ett särskilt yttrande en utvidgning av utredningen för att man skulle få ett bättre beslutsunderlag — och det är precis vad vi nu kräver. När det sedan gäller personalen och lönerna hänvisar Gabriel Romanus till Gunnar Ågren, som har sagt att olika arbetsgivare försvårar förhandlingar. Det är naturligtvis riktigt. Förhandlingar försvåras av olika skäl. När det gäller sjukhusen har vi en klassmässig uppdelning av personalen. De anställda tillhör olika arbetstagarorganisationer och förhandlingarna sker alltså mellan olika parter och organisationer. Det skulle naturligtvis vara tacknämligt om det verkligen vore så att det uppfattades som konstigt att man har olika löner under olika huvudmän, men det finns ju alltid två förhandlingsparter. Vi skulle se det som något väldigt fint om man utjämnade lönerna just inom sjukhusen, där sjukvårdsbiträden har kanske en fjärdedel av vad exempelvis en läkare har i lön. Där borde det faktiskt göras en utjämning, men det finns som sagt olika förhandlingsparter, det är det som ligger i botten. Vi har begärt klarhet i frågan vilken betydelse det har med ett sjukhus där staten har direkta intressen och där det, i annan omfattning än ett landsting kan svara för, är möjligt att pröva olika former av verksamhet både när det gäller forskning och utbildning. På ett statligt sjukhus kan man också i takt med den tekniska utvecklingen prova ny apparatur innan den går ut på öppna marknaden. Det kanske skulle spara en del pengar. Om regeringens förslag till ändrat huvudmannaskap går igenom är detta, såsom sägs i vpk-motionen, ett avgörande sjukvårdspolitiskt beslut, där staten avhänder sig sin enda möjlighet att bibehålla huvudmannaskapet över sjukhus — ett beslut som enligt vår mening har tagits på alltför lösliga grunder.
Fru talman! De här två inläggen bekräftar i huvudsak det som jag konstaterade nyss, nämligen att invändningarna gäller formsaker. De gäller beredningsarbetet, men i sak är vi fortfarande principiellt överens om att landstingen skall bedriva sjukvården. Staten skall inte driva sjukhus. Ivar Nordberg säger att det här inte förekom något remissförfarande och att riksdagens majoritet har uttalat att det borde ha varit ett remissförfarande. Jag är medveten om det, även om jag inte vill kalla det för en prickning av statsrådet — jag tror inte det är den rätta termen. Men Ivar Nordberg kan inte bestrida att alla intressenter var med i utredningen och att alla intressenter har haft möjlighet att skicka in så många skrivelser de har velat, även om de inte har fått ärendet på formell remiss. Men oavsett vad man tycker — om det borde ha gått ut på remiss eller inte — kan det inte vara något skäl mot att nu fatta beslut. Vidare säger Ivar Nordberg att vi borde ha utrett ett statligt huvudmannaskap, ett alternativ som vi i princip inte gillar, för att se om det kanske i just det här fallet hade funnits speciella skäl för det. Det vore intressant att höra vilka skäl det skulle kunna finnas för att staten i längden skall driva Karolinska sjukhuset. Det enda skäl som har anförts i den här diskussionen är det Karin Nordlander har framfört, att det vore bra att ha ett statligt sjukhus att pröva nya apparater på. Jag accepterar inte det skälet. Det är inte så att Karolinska är något särskilt slags försöksverkstad där staten prövar nya apparater. Prövningen av apparater, mediciner och annat kan precis lika gärna ske på landstingsdrivna sjukhus, och så sker redan i dag. När det gäller personalens villkor noterar jag att Ivar Nordberg inte anförde något skäl för att de som är anställda på Karolinska, där staten är huvudman, skall ha bättre villkor än andra för samma jobb. Och jag förstår honom. Det är inte lätt att komma med några sådana skäl. Det finns väljare som arbetar på andra sjukhus än Karolinska, Ivar Nordberg, även om ni just nu tycks vara särskilt intresserade av dem som jobbar på Karolinska! Jag noterade också att Karin Nordlander inte heller kunde anföra några sådana skäl. Hon talade om skillnaderna i löner mellan biträden, sjuksköterskor och läkare. Men det måste väl ändå vara en fördel på längre sikt om människor som gör samma jobb får samma lön oavsett huvudman! Jag noterar att vänsterpartiet kommunisternas företrädare i landstinget har sagt att det i avtalet finns garantier för att ingen som nu jobbar på Karolinska skall vidkännas försämringar. Jag noterar också att ingen av er som har talat i den här debatten sagt att det i längden är ett rimligt system att människor som är anställda vid ett statligt sjukhus skall ha bättre villkor för samma jobb än de som arbetar på ett landstingssjukhus. Och jag tycker det är bra att ni inte hävdar en så orimlig princip.

Fru talman! Det är ju faktiskt så att det finns ingen garanti för personalen inskriven i avtalet mellan statens förhandlingsnämnd och landstinget. Vad som står där är följande: ”Arbetstagare, som är anställd inom den övertagna verksamheten denna dag och alltjämt är det den 31 december 1981, skall erbjudas anställning från och med den 1 januari 1982 hos SLL som vederbörande skäligen bör kunna godta. Detsamma skall gälla den som i samråd med SLL anställs efter det att detta avtal träffats. SLL:s åtagande enligt första stycket avser dock inte arbetstagare vars anställning enligt vad som gäller denna dag skall upphöra den 31 december 1981 eller tidigare. För arbetstagare som enligt första stycket övergår till anställning hos SLL svarar staten för de framtida tjänstepensionskostnader som motsvarar tjänstetid hos staten före övergången under förutsättning att arbetstagaren fram till pensionstillfället varit fortlöpande anställd hos SLL.” Det är allt vad som finns där. I Landstingens Tidskrift, nr 1 för år 1981, finns en artikel om Karolinska sjukhuset, och där står: ”Målsättningen bör vara, framhöll företrädarna för både regering och landsting, att verka för att de nuvarande löneskillnaderna på sikt ska försvinna.” Då är frågan precis den som vi har ställt här: Åt vilket håll skall de försvinna? Helt självklart blir det Landstingsförbundets avtal som kommer att gälla, och det blir en försämring för personalen. Det är ett önsketänkande, Gabriel Romanus, att man skulle kunna få likvärdiga avtal på alla områden. Gabriel Romanus har inte stor erfarenhet av förhandlingsarbete, det hör vi här. I övrigt vill jag instämma i vad Ivar Nordberg har sagt om den formella delen och de krav som vi har ställt i samband med beslutsfattandet.
Fru talman! Karin Nordlander instämmer med Ivar Nordberg. Då får väl jag instämma med Gunnar Ågren, som i landstinget konstaterade att enligt vänsterpartiet kommunisterna i landstinget — som väl begriper något om förhandlingsverksamhet, förmodar jag — är det krav som man har ställt på att ingen skall få försämringar tillgodosett i avtalet. Utskottet konstaterar också att landstinget har förklarat sig införstått med att bereda dem som är anställda vid överlåtelsetillfället anställning på villkor som totalt sett innebär bibehållande av nuvarande anställningsoch avlöningsförmåner. Nu säger Ivar Nordberg att jag skulle ha hävdat att det bara kan ske försämringar för de statligt anställda, om man skall utjämna villkoren. Var och en som läser protokollet från den här överläggningen kommer att konstatera att jag inte har sagt något sådant. På den punkten behöver inget missförstånd råda. Det är bra att det slås fast här — och att de som arbetar inom sjukvården får höra det — att socialdemokraternas talesman ansluter sig till uppfattningen att oavsett om man är anställd med staten eller landstinget som huvudman skall det vara lika anställningsvillkor för dem som arbetar inom sjukvården och gör samma jobb. Därvidlag finns det alltså inga delade meningar. Det är inte så att man från socialdemokratisk sida försöker locka de anställda inom det statliga sjukhuset med att de i längden skall ha bättre villkor, utan Ivar Nordberg har givit klart uttryck för uppfattningen att det skall vara samma villkor för samma arbete. Det är då ännu svårare att förstå varför socialdemokraterna motsätter sig att det skall vara samma huvudman, med hänvisning till personalens krav. Ivar Nordberg sade att jag hakar upp mig på utredningsarbetet. Jag tror att var och en som lyssnat till debatten har konstaterat att jag har anfört sakskäl för att landstinget skall vara huvudman, medan de som föreslår avslag på propositionen inte har anfört något enda sakskäl för att staten skall vara huvudman — med ett enda undantag, nämligen att Karin Nordlander har sagt att man skall ha Karolinska som ett statligt sjukhus för att pröva nya apparater. I övrigt har inga sakskäl framförts för ett statligt huvudmannaskap i längden. Det tycker jag är viktigt att den här debatten har visat. Slutligen: det är naturligt när man förändrar huvudmannaskap, att man diskuterar personalens situation, därför att personalen känner oro. Men med erfarenhet av tidigare huvudmannaskapsförändringar, när man har fört över verksamhet till landstingen, vågar jag säga att det inte blir några försämringar för dem som är statligt anställda när de får landstinget som huvudman. Det har gällt tidigare, och det gäller här. Jag vill ändå påminna om, att huvudskälet till att vi bedriver sjukvård är inte att vi skall ha viss personal anställd, utan det är att vi skall ge människorna en bra vård. Jag tror ingen kan bestrida, att förutsättningarna för att utnyttja sjukvårdsresurserna i det här landstingsområdet till patienternas fromma ökar genom att man får landstinget som huvudman även för Karolinska sjukhuset.

Fru talman! Socialutskottets betänkande 1980/81:27 gäller överförandet av det hittillsvarande statliga huvudmannaskapet för rikets förnämsta sjukhus — Karolinska sjukhuset — till Stockholms läns landsting. Jag ber kammaren om tillgift för att jag tar dess tid i anspråk, men detta är en historisk händelse, och i motsats till många andra beslut som vi fattar, eller tvingas fatta, är det irreparabelt, om det visar sig byggt på falska premisser, dvs. om landstinget kommer att svika givna löften. Under de fem år jag tillhört riksdagen har jag tvingats uppleva att båda de sjukhus som jag vid mognare år varit knuten till och fästad vid befunnit sig i den politiska stridslinjen. När det gällde Serafimerlasarettet, det första och äldsta av dem, hade staten sålt fastigheterna till Stockholms stad, innan det blev min uppgift att försöka försvara den statliga verksamheten i dessa mot det alltmera växande landstingskommunala nedläggningstrycket, ett tryck som successivt förstärktes genom medvetet eftersättande av underhållet. För ett år sedan gick Serafimerlasarettet ur tiden. I dag håller detta Sveriges äldsta lasarett på att förvandlas till en landstingskommunal diversehandel. Akutsjukvården har upphört och den utlovade långvården är uppskjuten till en osäker framtid. Nu, ett år senare, är det Karolinska sjukhusets tur. Det är ett sjukhus som historiskt och på allt sätt är en riksdagens egen skapelse, som man alltså nu är i färd med att lämpa över på landstinget. Självfallet har jag inte kunnat uppleva detta med några varmare känslor. Jag tycker nämligen över huvud taget att det är fel att staten gör sig av med sina värdefullaste tillgångar samtidigt som man — av sociala skäl — samlar på sig allsköns förlustbringande och ineffektiva företag. Staten borde se som sin uppgift att vara föredöme och normgivare, utan att därför göra anspråk på att nödvändigtvis svara för all verksamhet på de områden där den engagerar sig. Omständigheterna har gjort att jag under årens lopp lärt känna åtskilliga huvudmän för sjukvården — staten, landstinget och städer utanför landsting. Det har funnits bra kommunala huvudmän, men också mindre bra. Det har hittills varit lättare att vara kommunal huvudman än statlig sådan, därför att kommunerna i allmänhet slagit vakt om kommunmedlemmarnas sjukhus och därför att det varit lättare att höja kommunalskatten än statsskatten. I riksdagen finns det alltid många som inte är särskilt angelägna att med statliga medel gynna vad som kan uppfattas som ett kommunalt specialintresse, och särskilt misstänkt är sådant som ligger i Stockholm. Det är bl.a. därför Karolinska sjukhuset befinner sig i det läge som nu är. Åratal av materiella försummelser slår emot besökaren och försvårar tillvaron för patienter och personal. Ingen har på länge med kraft fört sjukhusets talan här. ”Fan må vara teaterdirektör”, sade en gång August Blanche. Det är ingen lätt uppgift heller att vara sjukhusdirektör. De som kan vill inte, och de som vill kan inte. Den nuvarande har likväl på kort tid lyckats vinna de anställdas förtroende; nu lyfts han bort till ädlare nöjen och lämnar fritt fram för oprövade storheter, vid en tidpunkt då sjukhuset riskerar att utsättas för den största omvälvningen i sin historia. Bevare oss dock för att se direktörsposten på KS som en avstjälpningsplats för departementstjänstemän! I Uppsala har man varit klok nog att anlita läkare. Den proposition vi har framför oss är det senkomna resultatet av dåvarande inrikesministern Rune Johanssons uttalanden i regionvårdspropositionen 1960 och ett uppdrag givet till statens förhandlingsnämnd så långt tillbaka som år 1965 — således under den socialdemokratiska regeringens tid. Det grundliga svenska utredningsförfarandet medför ofta att ”reformer” tillsist beslutas i alldeles fel fas av utvecklingen.

Det är därför vi nu har framför oss ett knippe avtal, som i realiteten innebär att staten överlåter hela Karolinska sjukhuset med markområde — om jag inte bedrar mig ca 40 hektar — och alla därpå befintliga byggnader, även åtskilliga bostadshus, inte bara utan vederlag, utan staten ger dessutom bort närmare 1 miljard för att bli av med dessa värdefulla tillgångar! Jag har vid tidigare tillfällen haft anledning att uttrycka mina tvivel om statens förhandlingsnämnds kompetens och vilja att på lämpligt sätt företräda statens intressen på sjukvårdsområdet, och det avtalspaket som här föreligger är en beklämman Det var alltså med bedrövelse som jag tog del av avtalsförslagen i höstas. Jag känner Stockholms läns landstings sjukvårdsförvaltning, bättre än de flesta skulle jag tro, för jag har upplevt den inpå kroppen i tio års tid. Dessa hårdföra teknokrater har totalt spelat bort statens förhandlare och t.o.m. försökt sätta sig i besittning av de statliga positionerna redan innan riksdagen över huvud taget fått säga sitt ord. Deras väg är kantad av felslagna sjukhusplaner, och deras enorma investeringar i norra Europas mäktigate betongkoloss har i efterhand framtvingat en våg av nedläggningar av mänskligare och billigare sjukhus: Allmänna BB, barnsjukhuset Samariten, Serafimerlasarettet — nu står S:t Eriks gamla fina sjukhus i tur. Det är sannerligen i grevens tid som Elisabet Holm nu i propositionen avtvungit landstinget ett löfte att inte lägga ned Karolinska sjukhuset också — i varje fall inte utan att först fråga riksdagen. Dess bättre är detta icke den enda korrigering av avtalen som sjukvårdsministern tvingat de ansvariga i landstinget att acceptera.

Denna försäkran förutsätter, som jag framhållit i en motion, att de framtida läkarutbildningsavtalen får en annan konstruktion än de hittillsvarande med en anständig redovisning av hur pengarna beräknats och vart de går. Alla undervisningssjukhus i riket — även Akademiska sjukhuset i Uppsala, den sista bastionen, vars fall nu är överhängande — kommer att vara tacksamma för att få det som är rätt bekräftat och det som eventuellt är fiffel och båg avslöjat. Som jag nyss nämnde har den blivande huvudmannen också avtvungits en försäkan att Karolinska sjukhuset inte skall läggas ned eller väsentligen förändra sin nuvarande karaktär, och ej heller döpas om till något annat, exempelvis Solna sjukstuga. I all den utsträckning, som hänsynen till gällande kommunallagar föranleder, har landstinget vidare, enligt statsrådet Holms föredragning, gått med på att i ett samrådsorgan mellan Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset förbereda alla frågor som rör forskning och utbildning vid sjukhuset. Motsvarande hänsyn har också numera tagits till de speciella forskningsintressen som av hävd tillgodosetts genom insatser från enskilda, humanitära fonder vid Radiumhemmet, men vilka statens förhandlingsnämnd på ett anmärkningsvärt sätt — dvs. ett sätt som bör föranleda anmärkning och överprövning av personbesättningen — underlåtit att iakttaga. Det är väl känt att alla personalorganisationer vid Karolinska sjukhuset motsatt sig bytet av huvudman. Såvitt jag förstår har detta betingats dels av en förklarlig oro för att landstinget medvetet skulle eftersträva att försämra standarden på den sjukvård som bedrivits på Karolinska sjukhuset, dels av befogade farhågor för att övergången från statlig till landstingskommunal tjänst skulle innebära en försämring av de anställdas hittillsvarande anställningsoch avlöningsförmåner. Vad det senare förhållandet beträffar har statsrådet Holm avpressat de ansvariga i landstinget en förklaring att man skall bereda alla och envar av dem som är anställda vid överlåtelsetillfället, dvs. den 1 januari 1982, ”totalt sett” bibehållna anställningsoch avlöningsförmåner. Socialutskottets majoritet har i utskottets betänkande 1980/81:27 understrukit betydelsen av de här givna försäkringarna. Såvitt jag förstår innebär de att statsmakterna ovanpå och utöver dessa torftiga avtal försäkrat sig om ett antal garantier, som varken landstinget eller statsmakterna med hedern i behåll kan springa ifrån. Dessa garantier gäller således främst Karolinska sjukhuset som svensk och internationell, klinisk forskningsoch utbildningsinstitution och all den personal som sedan länge identifierat sig med dess uppgifter. Hållfastheten i dessa garantier har ifrågasatts av företrädare för sjukhusets personalorganisationer. Det är därför av vikt att sjukvårdsministern, som är den som har mottagit de ifrågavarande landstingsrådens vidimering av vad som överenskommits med dem, bekräftar garantiernas hållfasthet inför riksdagen. Inte minst är detta viktigt sedan det socialdemokratiska oppositionsrådet i landstinget, Olov Lekberg, i landstingsdebatten öppet ifrågasatt hållfastheten i sjukvårdsministerns uttalanden. Fru talman! Jag inledde mitt anförande med att redovisa de negativa känslor tanken på en kommunalisering av Karolinska sjukhuset väckt hos mig. När jag i höstas blev uppmärksammad på att det i den vanskliga parlamentariska situation som f. n. råder i Sveriges riksdag, kanske skulle bli min röst, som till slut avgjorde denna sak, fick jag naturligtvis anledning att särskilt noga väga argumenten för och emot. Det förslag som tas upp i den socialdemokratiska motionen, nämligen att man borde göra en ny utredning för att se om man icke kunde vinna vissa fördelar genom ett på annat sätt organiserat samarbete mellan staten och landstinget utan att därför förändra huvudmannaskapet, har varit personalorganisationernas och den nuvarande sjukhusdirektörens linje. Det var också den linje jag själv följde i konstitutionsutskottet vid förra årets dechargebehandling och som resulterade i en — verkningslös — reprimand till den folkpartistiska sjukvårdsminister som då redan lämnat scenen. Men det framgår klart av statsrådet Holms uttalanden, både beträffande KS och, sedermera, Akademiska sjukhuset, att hon —landstingspolitiker som hon är, i likhet med sin företrädare och sin statssekreterare — är bergfast övertygad om att gå på i kommunaliseringens ullstrumpor. Men det skall inte fördöljas att åtskilliga av överläkarna vid Karolinska sjukhuset också funnit sjukhusets hittillsvarande administrativa inkoppling i storlandstingets sjukvårdsorganisation så otillfredsställande att de — trots intellektuella betänkligheter — ansett ”fullt medlemskap” sannolikt vara bättre än enbart ”associering”. Jag vill också bekänna att tre års närvaro vid socialutskottets behandling av Karolinska sjukhusets angelägenheter i samband med budgetpropositionen inte övertygat mig om att sjukhuset haft ett så helhjärtat stöd där som många på KS kanske föreställer sig eller hoppas. Vad Gabriel Romanus nyss anförde bestyrker detta. Vägen till riksdagen går ju för många, kanske de flesta, genom landstinget, och därvid gäller nog att ränderna aldrig går ur. Inte heller fjolårets synnerligen hårdhänta budgetbehandling i vad det gällde Karolinska sjukhuset — med det till statssekreterare i socialdepartementet befordrade f. d. stockholmska landstingsrådet som primus motor — borde ha kunnat inge de utanförstående nämnvärda förhoppningar om förståelse för det slag av ideella argument, på vilka försvaret av Karolinska sjukhusets hittillsvarande status bygger. Nu kan det visserligen förefalla som om den socialdemokratiska reservationen spelar Karolinska sjukhusets och dess personalorganisationers kort i den här omgången. Lockelsen för min del att följa den har emellertid minskat betydligt när jag i den socialdemokratiska motionen 1980/81:2012 och i reservationen har funnit en efterklang av den socialdemokratiska landstingsgruppens argumentering i debatten i landstinget, nämligen — häpnadsväckande nog! — att avtalet skulle vara alltför oförmånligt för landstinget.

Fru talman! De som satte den här frågan i rullning var två socialdemokratiska statsråd — Rune B. Johansson och Sven Aspling. På den tiden var det alltså från det hållet man ansåg att ”starka skäl” kunde åberopas för att staten skulle ”avhända sig huvudmannaskapet” för KS och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu är det alltså tre borgerliga regeringar som idogt fullföljer de socialdemokratiska intentionerna, medan riksdagens socialdemokrater — och vpk —-i dag finns på den motsatta sidan. Jag förebrår ingen. Det här är ingen lätt fråga, för någon. Jag känner ingen lycka vid tanken på att överlämna KS nycklar till landstinget, och 850 miljoner därtill. Men när jag har brottats med den här frågan har jag kommit till den uppfattningen, att KS behöver ett definitivt beslut, nu. Skeppet kan inte driva redlöst hur länge som helst, medan ingen känner och ingen tar ansvaret. Om socialdemokraterna hade sagt: Det var fel av Rune Johansson och Sven Aspling att någonsin ifrågasätta det statliga huvudmannaskapet; KS är och skall förbli statligt, och statsmakterna skall oförbehållsamt leva upp till sitt ansvar — då skulle jag varit mera benägen att följa dem. Men när socialdemokraterna nu yrkar avslag, så är det med en argumentering alldeles motsatt min: Man gör det med åberopande av att avtalet är ofördelaktigt för landstinget. Och i det läget har jag kommit till att den här propositionen, med de försäkringar som kommit att omgärda de i och för sig diskutabla avtalen, är att föredra framför något okänt, som vi inte har sett men kan ha våra tvivel om. Jag kommer därför att, utan entusiasm, rösta för utskottets hemställan.

Fru talman! På sitt sätt är det något av ett historiskt beslut som riksdagen står inför, när nu frågan om huvudmannaskapet för Karolinska sjukhuset skall avgöras. Jag skall inte nämnvärt förlänga debatten, och jag skall inte heller närmare gå in på den socialdemokratiska reservation som fogats till utskottsbetänkandet. Ivar Nordberg har på ett utmärkt sätt belyst de starka sakliga skäl som föreligger för att frågan om ett fortsatt bibehållet statligt huvudmannaskap blir föremål för utredning och en ingående prövning. Jag skulle emellertid innan voteringen verkställs vilja lägga några mera allmänna synpunkter på denna utan tvivel mycket viktiga fråga. Karolinska sjukhuset har alltifrån sin tillkomst varit en kraftkälla för svensk hälsooch sjukvård. Dess historia är fylld av betydelsefulla och ofta banbrytande insatser på hälsooch sjukvårdsområdet. I många avseenden har Karolinska sjukhuset en unik ställning i svensk sjukvård. Det nära samarbetet med Karolinska institutet har därvid spelat en stor roll. Denna samverkan på utbildningens och forskningens områden har avsatt betydelsefulla resultat, som kommit hela vår hälsooch sjukvård till godo. Karolinska sjukhusets verksamhet och insatser begränsas inte bara till vårt land. Internationellt har sjukhuset en ställning och ett erkännande som få andra. Forskare och läkare från olika delar av världen har vid Karolinska sjukhuset aktivt deltagit i ett forskningsoch utvecklingsarbete av stor betydelse. Världshälsovårdsorganisationen i Genåve, WHO, har sedan länge ett intimt och fruktbart samarbete med Karolinska sjukhuset, bl.a. genom de två centra för forskning och forskarutbildning som blivit etablerade vid sjukhuset. Vi vet att Karolinska sjukhusets anseende är stort i vida kretsar utanför vårt lands gränser. Det skulle naturligtvis också finnas anledning erinra om de framstående läkare och forskare som haft och har sin gärning förlagd till Karolinska sjukhuset och som genom sina insatser medverkat till att ge sjukhuset den ställning det kommit att få inom hälsooch sjukvården såväl i vårt land som utomlands. Det bör också understrykas att övriga personalgrupper vid sjukhuset på ett mycket engagerat och aktivt sätt medverkat till den utveckling av Karolinska sjukhuset som jag här i korthet sökt belysa. Genom huvudmannaskapsreformerna svarar landstingen nu för alla grenar av sjukvården i vårt land. Jag vill gärna tillägga att reformerna på detta område varit både viktiga och angelägna, och visst har jag ett förflutet här.

Allt detta förutsätter självfallet ett nära samspel mellan staten och landstingen. Karolinska sjukhuset har som statens sjukhus även i detta sammanhang spelat en stor roll. Det är i dag både ett regionsjukhus och ett upptagningssjukhus inom landstingsområdet. Men Karolinska sjukhuset har på sitt sätt ändå en särställning. Med sina traditioner och samlade erfarenheter på forskningens och undervisningens område och med det nära samarbetet med Karolinska institutet har Karolinska sjukhuset förblivit ett unikt sjukhus inom den svenska hälsooch sjukvården. Naturligtvis kan det förebringas motiv för ett förändrat huvudmannaskap, för en kommunalisering av KS. Men det finns också skäl för att staten även i fortsättningen har ett eget sjukhus, särskilt när det gäller ett sjukhus av Karolinska sjukhusets karaktär och med dess speciella ställning inom den svenska sjukvården. Jag anser det vara fel att denna viktiga fråga nu skall avgöras på det både ensidiga och ofullständiga beslutsunderlag som nu föreligger. Enligt min mening borde det vara möjligt att finna lösningar som för framtiden bevarade Karolinska sjukhusets speciella ställning inom den svenska hälsooch sjukvården. I vart fall måste den frågan bli föremål för en mera ingående och seriös prövning än vad som hittills varit fallet. Därför borde det vara naturligt att den socialdemokratiska reservationen vinner ett brett stöd i den votering som nu förestår.

Fru talman! En stor del av debatten i går ägnades åt tekoindustrin — och det må vara nödvändigt eftersom denna bransch för vårt lands del nu nått den låga nivån att den knappt lever ens på konstgjord andning. Detta är ett bra bevis på vad en profitekonomi kan ställa till med. Våra behov av kläder för vår försöjning kan inte uppfyllas. Jag hade tänkt prata mer om det ekonomiska försvaret i övrigt, även om tekoindustrin naturligtvis är en viktig del av det, och då måste jag inledningsvis göra kommentaren att man — efter gårdagens avslöjanden om förhållandena inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar — inte riktigt vet om man skall skratta eller gråta. Man borde naturligtvis gråta över eländet, och man kunde gråta en hel del över hur det ekonomiska försvaret har behandlats i jämförelse med det militära. Vår kritik i det avseendet sammanfattas enkelt och rakt i inledningen till vår motion till årets riksdag om det ekonomiska försvaret. Där säger vi: ” Vänsterpartiet kommunisterna anser att frågorna kring "Det sårbara samhället” och våra möjligheter till försörjning under kris eller krig måste lyftas fram. Vi anser att det militära försvaret får en oproportionerligt stor andel av försvarsanslagen, eftersom både civilförsvar och ekonomiskt försvar av god kvalitet är en förutsättning för att över huvud använda ett militärt försvar framgångsrikt.” Vår motion är kort och okomplicerad mot bakgrund av att detta år är det sista året som löper i innevarande försvarsbeslutsperiod. Vi kräver helt enkelt att det ekonomiska försvaret inte skall bli föremål för ytterligare nedskärningar därför att det ekonomiska försvaret egentligen måste stärkas och på sikt ges en helt annan roll inom totalförsvarets ram. Om jag inledningsvis sade att jag inte hade någonting att glädjas över när det gäller överstyrelsen för ekonomiskt försvar och dess verksamhet, är det däremot glädjande att försvarsdebatten så sakta börjar handla om de saker som vi från vpk brukar föra fram, dvs. om det sårbara samhället, om en vidare syn på försvarsbegreppet och om en omfördelning av resurser från det militära försvaret till det ekonomiska försvaret och till civilförsvaret. Av och till dyker det upp debattartiklar — också från folk med sympatier i det borgerliga lägret — som kräver en vidgad försvarsdebatt med hänvisning till vårt starkt centraliserade samhälle och vår sårbarhet. Vidare har nu det socialdemokratiska kvinnoförbundet presenterat ett program i samma riktning som det skall bli oerhört intressant att ta del av så småningom. Med andra ord: Vi kommunister känner oss inte längre så ensamma i vårt hörn av försvarsdebatten. Vi är glada över det — även om vi förstår att det kommer att dröja mycket länge innan majoriteten av denna kammare kommer att acceptera de tankegångarna — och över att det ändå har börjat föras en debatt i den viktiga frågan om vi har ett riktigt ekonomiskt försvar som bas för ett bra militärt försvar. Orsaken till att man nu utanför detta parlament på allvar börjar diskutera det ekonomiska försvarets roll är den sedan länge kända sanningen att vårt kapitalistiska produktionssätt genom sin centralisering, genom sin utslagning av hela branscher och genom sin utglesning och utslagning av produktsortimenten till att omfatta bara det mest profitgivande, inte längre står i samklang med de behov som vi har i vårt land. Den profitekonomi som driver vårt näringsliv kan inte försö rja oss under de förhållanden som uppträder vid avspärrningar och fredskriser. Till försvar mot den kritik som nu riktas mot överstyrelsen för ekonomiskt försvar sade man, bl.a. i går, att de förhållanden som gällde 1979 nu är satta ur spel och att vi därför har svårt att ställa om verksamheten. Man hinner alltså inte anpassa sig till näringslivet, som man sade, under en tidsperiod av ett par tre år. Detta visar också hur snabbt produktion slås ut, hur snabbt varor försvinner och hur snabbt förutsättningarna för att vi skall klara oss under en avspärrning förändras. Detta säger också någonting om hur oerhört viktigt det är att ha ett ekonomiskt försvar av en annan typ — och att man inte bara sysslar med lagring. Jag skulle kunna nämna rader av exempel inom hela vårt samhällsliv och inom hela näringspolitikens område där det är nödvändigt med en annan inriktning av och med insatser utöver det ekonomiska försvaret. Resurser till det skulle man kunna få genom att omfördela från det militära försvaret, som inte klarar sig utan den här viktiga basen att stå på. Men jag nöjer mig med att avsluta den här debatten med att säga att vi i det framtida ekonomiska försvar som vpk anser riktigt har med avsevärt mer av decentraliserad produktion i stället för en hopplös lagring, där varor förstörs och där man inte har kontroll över vad man egentligen har — kanske man inte ens vet om det går att använda när man skall göra det. En sådan decentraliserad produktion som en del av det ekonomiska försvaret kan också tjäna viktiga mål när det gäller sysselsättning, arbetsmarknadspolitik m.m. Vi menar alltså att man i försvarsdebatten i framtiden måste sätta in frågor om det ekonomiska försvaret och om försörjning i ett mycket vidare sammanhang. Det kommer naturligtvis att dröja länge innan detta accepteras av folk i den här kammaren, men vi lovar att komma igen inför det försvarsbeslut som skall fattas 1982. Då skall vi verkligen strida för de här synpunkterna. Att vi till årets behandling av dessa frågor bara har väckt en motion som motsätter sig ytterligare nedskärningar inom det ekonomiska försvaret beror på den enkla insikten att om vi vill bygga upp ett bättre ekonomiskt försvar kan vi naturligtvis inte vara med om att skära ned det i år, utan vi måste behålla det ekonomiska försvaret hur det än ser ut. Eftersom den socialdemokratiska reservationen till försvarsutskottets betänkande nr 20 innefattar de viktiga synpunkter vi lagt på detta ärende, nöjer vi oss med att stödja reservationen. Om vi sedan kommer att få samklang med socialdemokraterna när det gäller synen på det långsiktiga ekonomiska försvaret visar sig väl under det år som kommer. Jag är inte så där väldigt övertygad om att vi kommer att få en sådan samklang, men det är roligt att debatten börjat ta fart.

Fru talman! Vi behandlar nu försvarsutskottets betänkanden 20 och 21, som gäller delfrågor inom det ekonomiska försvarets område. När det gäller kammarbehandlingen har dessa betänkanden sammanlagts med näringsutskottets betänkande nr 47. Vi i försvarsutskottet anser det naturligt att riksdagen, som det också har sagts i budgetpropositionen, tar ställning till det ekonomiska försvarets fortsatta inriktning efter budgetåret 1981/82 först i samband med det totalförsvarsbeslut som riksdagen avser att fatta våren 1982. Jag tycker också att de inlägg som tidigare gjorts av Karl-Erik Svartberg och Hans Petersson i Hallstahammar visar att man även på den sidan är inriktad på att vi skall avvakta det mångsidiga utredningsarbete som nu pågår inom försvarskommittén innan vi har bestämda meningar om hur det ekonomiska försvaret skall organiseras. Detta gäller även frågan om den framtida medelsförbrukningen. Vii utskottet har därför i detta sammanhang bara tagit hänsyn just till det kommande budgetåret, och vi har också gjort den begränsningen att vi bara sysslat med de frågor som direkt berör oss. Andra frågor har hänvisats till näringsutskottet. Den fortsatta utbyggnaden av oljelagringen, som regeringen har brutit ut ur energiprogrammet, behandlar försvarsutskottet i betänkandet nr 21. I besparingspropositionen, 1980/81:20, behandlas bl.a. den statliga politiken på tekoområdet. Handelsministern förklarade i propositionen att han skulle återkomma till frågan i 1981 års budgetproposition. De förslag i ämnet som i budgetpropositionen läggs fram under programmet Beklädnad m.m. innebär bl.a. att ytterligare 18 milj.kr. föreslås anvisas. Därmed kommer de medel över statsbudgeten för investeringar m.m. som föreslås i budgetpropositionen att uppgå till 180 milj.kr. Härutöver föreslås att 32,5 milj.kr. rekvireras från oljelagringsfonden för färdigställande av anläggningar för petrokemikalier. Av de föreslagna investeringarna hänför sig sammanlagt 144,1 milj.kr. till ett föreslaget nytt anslag, Beredskapslagring och industriella åtgärder. För programmet Beklädnad m.m. finns under nämnda anslag upptaget investeringsmedel på 92,1 milj.kr., däri inräknat ytterligare 18 milj.kr. som regeringen föreslår för den statliga tekopolitiken. I den socialdemokratiska motionen 1495, som Karl-Erik Svartberg talat för i den här debatten, föreslås att 43 milj.kr. ytterligare skall anvisas för åtgärder rörande försörjningsberedskapen på tekoområdet. Av detta tillskott avses 4 milj.kr. för ökat försörjningsberedskapsstöd och 39 milj.kr. för i främsta rummet avskrivningslån. Vidare föreslås en fortsatt uppbyggnad av fredskrislagren på Inriktningen av de fortsatta statliga åtgärderna på tekoområdet har behandlats av näringsutskottet. Näringsutskottet har i betänkande nr 47, som också behandlas nu, godtagit vad handelsministern har förordat i det här avseendet. I budgetpropositionen har beräknats medel för åtgärder som ligger i linje med den tekopolitik som näringsutskottet har ställt sig bakom. Försvarsutskottet är mot den bakgrunden inte berett att tillstyrka vad som är innebörden av förslagen i den socialdemokratiska motionen 1495, nämligen att anvisa ytterligare 51 milj.kr. för åtgärder till stöd för den svenska tekoindustrin. Förslaget i den socialdemokratiska motionen 1495 om 15 milj.kr. till en ökad fredskrislagring av metaller ger oss i utskottet anledning att erinra om de mål som har ställts upp för lagring av vissa viktiga legeringsmetaller. Fredskrislagret av metaller som importeras direkt från södra Afrika — det är främst krommalm och kobolt — avses täcka ca två månaders normal förbrukning. För metaller som vi importerar från annat håll men där södra Afrika svarar för en stor del av världsproduktionen — det gäller manganmalm och vanadinsyra — har målet för lagringen satts till ca en månads normal förbrukning. Enligt vad vi i utskottet har tagit reda på kommer de uppställda lagringsmålen att kunna nås genom de åtgärder som regeringen har vidtagit. Emellertid har 1978 års försvarskommitté nyligen sagt att vi egentligen behöver ha ett högre mål för ifrågavarande lagring. Man anser inom kommittén att målet bör inriktas på en lagring som täcker tre månaders normal fredsförbrukning. Vi i utskottet anser att en fredskrislagring av metaller, särskilt legeringsmetaller som utvinns i södra Afrika, är mycket viktig. Det är också en uppfattning som stöds av 1978 års försvarskommitté. Denna lagring måste emellertid enligt vår mening vägas mot andra angelägna behov inom det ekonomiska försvaret. Den rätta tidpunkten att göra en sådan avvägning är i anslutning till 1982 års försvarsbeslut. Av den anledningen är utskottets majoritet inte beredd att stödja en lagring av dessa metaller utöver gällande mål. Som vi nu hörde av Hans Petersson i Hallstahammar avser vpk att ansluta sig till det socialdemokratiska förslaget i den här frågan. Jag lade också märke till att Hans Petersson menade att vi nu får ge oss till tåls tills försvarskommittén genomfört sin mycket noggranna och mångsidiga prövning av det ekonomiska försvarets behov. Socialdemokraterna har också föreslagit en utvidgad användning av oljelagringsfonden, innebärande att ytterligare 20 milj.kr. skall rekvireras från fonden för investeringar som regeringen planerar inom delprogrammet Kemiska produkter m.m. Det gäller bl.a. inköp av kemiska produkter. Ett bifall till motion 1495 i denna del skulle innebära en utvidgning av fondens användningsområde som till viss del har bedömts olämplig av handelsministern, och vi i utskottet anser att det också saknas fullständigt underlag för ett ställningstagande. Vi anser därför att motionen bör avslås vad gäller förslaget om utvidgad användning av oljelagringsfonden. Men vi vill i sammanhanget understryka att utskottet har upplysts om att man inom handelsdepartementet fortsätter undersökningarna rörande oljelagringsfondens användning och att vi — i likhet med riksdagens tidigare uttalande — är positiva till en sådan undersökning. Resultatet av den kan efter förslag av regeringen ge utskottet anledning till en ny prövning av frågan om fondens användning. Fru talman! Utskottet har också behandlat motionerna 245 och 858 om inrättande av ett beredskapslager för olja i Hargshamn. Utskottet kan inte tillstyrka dessa motioner. Utöver tidigare anförda skäl har det mycket viktiga skälet tillkommit att det reviderade oljelagringsprogrammet innebär en minskning av målen för beredskapslagring av olja. Det gör att det inte finns något behov av en anläggning i Hargshamn för statligt oljelager. Fru talman! Med åberopande av det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i föreliggande betänkanden från försvarsutskottet.
Fru talman! Vi behöver ett gott ekonomiskt försvar och ett gott befolkningsskydd för att det militära försvaret skall fungera väl. Nu åberopar man statsfinansiella skäl för att skära i det ekonomiska försvaret. Med samma grund skulle man då kunna göra större beskärningar i det militära försvaret. Det gör man emellertid inte, utan man inriktar sig ensidigt på det ekonomiska försvaret. Per Petersson säger — det återfinns också i utskottets skrivningar — att den sittande försvarskommittén förespråkar högre mål för det ekonomiska försvaret i vissa avseenden, dvs. högre mål än de som fastlades i 1977 års försvarsbeslut. Hur kan man då ge sig till att göra nedskärningar i 1977 års försvarsbeslut? Det är ju vad man gör. Man har ju avsevärt prutat ned den ram som anvisades i 1977 års försvarsbeslut. I vissa avseenden innebär förslaget 40 till 50 20 av den nivå som då fastställdes. Detta kan inte vara rimligt, om man i nästa försvarsbeslut avser att höja nivån. Man måste i varje fall försöka hålla kvar den nivå som finns i dag och inte gå under den. Det är anledningen till att vi socialdemokrater har försökt göra de förstärkningar av försörjningsberedskapen som återspeglas i våra reservationer.
Fru talman! Jag är helt enig med Karl-Erik Svartberg om att vi behöver ett gott ekonomiskt försvar, ett bra befolkningsskydd och ett starkt fredsbevarande militärt försvar. Jag vet också att 1977 års försvarsbeslut är det senaste långsiktiga försvarsbeslutet. Karl-Erik Svartberg vet lika väl som jag att vi på grund av nettoprisindex utveckling under femårsperioden och på grund av det ekonomiska läget inte heller har kunnat fullfölja de önskvärda satsningarna på ett fredsbevarande militärt försvar. Det ekonomiska läget har tyvärr gjort att vi måst pruta på alla de här tre områdena inom försvaret jämfört med vad som egentligen var avsikten med det femårsbeslut som riksdagen fattade 1977. Karl-Erik Svartberg vet också lika väl som jag att man just vad gäller det ekonomiska försvarets sätt att arbeta är inne på ett visst omtänkande, som nu grundligt prövas av 1978 års försvarskommitté. Jag tycker att vi skall avvakta det förslag som man där kommer fram till, innan vi tar en stor debatt om det ekonomiska försvarets framtid.
Fru talman! Den omstruktureringen inom det ekonomiska försvaret har i alla fall inte tagit sig annat uttryck än att exempelvis överstyrelen för ekonomiskt försvar äskar 70 milj.kr. för fredskrislagring av metaller. Regeringen föreslår 24 miljoner — och då har den alltså inte gjort någon fördelning. Vi vill räkna upp med ytterligare 15 miljoner och anser att man då hamnar på en nivå som harmonierar bättre med den överstyrelsen har förespråkat.
Fru talman! Jag tror att Karl-Erik Svartberg och jag kan vara överens om att det vore värdefullt med ökade resurser till totalförsvarets olika grenar. Det vore värdefullt att kunna ge ytterligare 15 milj.kr. till det här ändamålet. Jag tycker också att det hade varit värdefullt att kunna ge det militära försvaret de ytterligare 300 miljoner som ingick i försvarsbeslutet och som man i år har sett sig tvungen att sänka det militära försvarets kostnader med. Men nu är vi i ett kärvt ekonomiskt läge, och vi har en utredning som pågår. Jag tycker att vi därför måste avvakta hur vi skall göra fördelningarna inom den kommande femårsperioden.

Fru talman! I motionen 245 har Birgitta Dahl, Arne Gadd, Hans Alsén och jag hemställt att riksdagen hos regeringen skall begära en förnyad prövning av frågan om byggandet av en oljelagringsanläggning i Hargshamn. Riksdagen avslog nämligen förra året vår motion angående ett oljelager i Hargshamn. Anledningen till att vi då motionerade var att regeringen helt överaskande den 1 mars 1979 beslutade att stoppa byggandet av ett projekterat lager i Hargshamn. Byggstoppet kom trots att regeringen tidigare anvisat 1,5 milj.kr. i projekteringskostnader. Östhammars kommun hade räknat med att använda bergmassorna från utsprängningen av lagerutrymmet till utfyllnad av hamnområdet och till ett planerat industriområde. Både överstyrelsen för ekonomiskt försvar och Vattenfall, som gjort utredningen, var positiva till det hela. Det må också nämnas att statssekreterargruppen för inventering av sysselsättningsåtgärder i norra Uppland då kärnkraftsutbyggnaden skulle dras ned i december 1977 som första objekt på sin lista hade ett bergrum för lagring av olja i Hargshamn. I ett interpellationssvar till mig i mars 1979 sade dåvarande handelsministern att en lokalisering av ett beredskapslager av olja till Hargshamn var klart olämplig ur försvarssynpunkt. Det märkliga var att höga militära myndigheter tillstyrkt lokaliseringen. Det hade heller inte gått att få bekräftat att det, som statsrådet anförde, skulle vara överbefälhavaren som avstyrkt det. Det har senare framkommit att han inte haft något emot projektet. Försvarsstabschefen har även uttalat att det inte fanns någon negativ inställning från de militära myndigheterna. I det nu föreliggande betänkandet upprepar utskottet det tidigare anförda militära skälet som motiv för avslag på motionen, och det har också utskottets talesman Per Petersson anfört. Jag vill därför fråga utskottets talesman om man från utskottets sida tagit kontakt med de militära instanserna för att få den föregivna militära inställningen till bergrummet bekräftad. Utöver detta skäl pekar utskottet och Per Petersson på det reviderade oljelagringsprogrammet som orsak till sitt ställningstagande. Med anledning därav vill jag fråga utskottets företrädare om nu alla oljelager är färdigbyggda och om det inte även framöver kommer att finnas behov av ytterligare lagringsmöjligheter. Jag föreställer mig att den ökade säkerhet som ett lager i bergrum utgör kan ge anledning till fler bergrum. Ett reviderat program för beredskapslagring av råolja och oljeprodukter kan väl inte utesluta behov av nya lager eller lager som ersättning för gamla eller olämpliga sådana! - Nu kan det planerade industriområdet i Hargshamn inte byggas — det blir minst dubbelt så dyrt om man inte får bygga oljelagret samtidigt. Det är tråkigt från sysselsättningssynpunkt, då det här objektet så väl behövs när nedtrappningen av verksamheten i Forsmark nästa år inleds. Länsstyrelsen i Uppsala län har också i sitt länsprogram och industriprogram till industridepartementet föreslagit att Hargshamn byggs ut med hamn, oljelager och industriområde. Det är en satsning som på både kort och lång sikt skulle bidra till att lösa sysselsättningsproblemen efter utbyggnaden av Forsmark. Ett beslut om anläggande av ett oljelager skulle på ett avgörande sätt ge förutsättningar för genomförande av övriga delar av projektet, inte minst då från ekonomisk synpunkt. Man har också i framställningen till regeringen frågat om regeringen är beredd att medverka till ett framtida oljelager. Det är därför ledsamt att konstatera att utskottet bara helt kategoriskt slår fast att något behov av statlig oljelagring i Hargshamn inte kommer att finnas. Jag yrkar, fru talman, bifall till vår motion, där vi kräver att frågan om oljelagret omprövas.

Fru talman! Jag kan väl förstå de synpunkter som vännen Nils Hjort har på den här saken. Innan jag fortsätter min replik vill jag påpeka att det uttalande utskottet gjort i sitt betänkande är helt enhälligt. När vi tagit del av det reviderade oljelagringsprogrammet har vi konstaterat att man under överskådlig tid inte har något behov av en anläggning för statlig oljelagring i Hargshamn. Att i det läget gå tillbaka och överväga gamla saker fann vi inte meningsfullt. Jag skulle så här i efterhand gärna vilja fråga Nils Hjorth, om han hade varit till freds med att man i Hargshamn hade byggt en oljelagringsanläggning som man efter ett par år funnit att man inte har behov av.

Fru talman! Det kan ju vara trösterikt att höra att Per Petersson har förståelse för mina synpunkter, men man kommer ju inte så långt med det, även om det kan kännas bra. Per Petersson säger att man inte skall ta upp gamla saker. Det kanske kan förefalla litet tjatigt, men vi har i vår motion förra året och i motionen i år pekat på att de militära instanserna inte haft någonting att invända. Då hade man väl kunnat förvänta att utskottet hade tittat litet närmare på det här genom att göra en egen undersökning. Men det har man tydligen försummat. Jag vill bara erinra om att de militära myndigheterna yttrade sig när det gällde frågan om byggnadslov för oljelagret i Hargshamn. Militärbefälhavaren i östra militärområdet hade då intet att erinra mot det här byggnadsprojektet. Likadant var det med chefen för Roslagens örlogsavdelning och försvarsområdesbefälhavaren för Uppsala och Västerås försvarsområden. Dessutom har försvarsstabschefen i ett brev till dåvarande statsrådet Lars De Geer den 28 februari 1979 sagt att det inte har gått att klarlägga om någon militär myndighet haft en negativ inställning till projektet. Och ändå har undersökning gjorts såväl i Milo Ö som i försvarsstaben, säger han. Sammanfattningsvis framhåller han att det inte finns någon negativ inställning från militära myndigheters sida till projektet. Det tycker jag är rätt bra. Brevet skrevs som sagt den 28 februari. Den 2C mars svarade handelsministern att överbefälhavaren sagt att oljelagring i Hargshamn icke är lämplig. Det har tydligen varit litet dåligt med kontakterna, och man har fattat sitt beslut på dåligt underlag. Sedan säger då Per Petersson att det inte finns något behov inom överskådlig tid av ett oljelager i Hargshamn, och han frågar om det hade varit lämpligt att bygga ett lager som man inte skulle ha använt så länge. Jag tror för min del att om man hade byggt ett lager, i varje fall av någon större omfattning, så hade man säkert också haft användning för det.
Fru talman! Jag har inte varit i direkt kontakt med överstyrelsen för ekonomiskt försvar vad gäller just den här aktuella oljelagringsanläggning en. Däremot vet jag att det finns ett oljelagringsprogram som utskottet har studerat, och utskottet har då enhälligt kommit fram till att det inte finns behov av en anläggning i Hargshamn för statlig oljelagring. Nils Hjorth har sin hemort i Roslagen, nära Hargshamn, och jag förstår att han arbetar för att en oljelagringsanläggning skall komma till stånd i den bygden. Men jag hoppas att han har förståelse för att riksdagen inte kan besluta om en oljelagringsanläggning som kostar statliga pengar, i ett läge när vi inte har behov av den.
Fru talman! Vad Per Petersson säger bekräftar det jag har förstått hela tiden, nämligen att utskottet har tagit litet lätt på motionen. Visserligen gäller det här en så att säga lokal motion, men frågan har stor betydelse för bygden och för kommunen, och vi motionärer anser att det är en statlig angelägenhet att medverka till att reducera verkningarna av nedtrappningen av verksamheten i Forsmark. Därför tycker jag att det är litet ledsamt att utskottet inte har tagit kontakt med de militära myndigheterna och inte heller med Överstyrelsen för ekonomiskt försvar för att djupare penetrera problemen. Riksdagen skall inte besluta om bergrummen, och det skall inte heller regeringen göra. Men regeringen grep ju in och sade abrupt nej till det planerade oljelagret. Jag tycker att överstyrelsen själv borde ha fått handlägga ärendet inom ramen för sin verksamhet. Enda möjligheten är då att ta upp frågan i riksdagen och på den vägen försöka påverka regeringen att ändra sin inställning.

Fru talman! Vpk har i motion 858 också tagit upp frågan om en oljelagringsanläggning i Hargshamn. Som Nils Hjorth har redovisat, anför försvarsutskottet oerhört tunna argument för avslag på motionerna. Inte heller har det framförts några ordentliga, genomtänkta argument mot tidigare motioner från vpk och från socialdemokraterna i Uppsala län. Nu har det framför allt talats om de militära myndigheterna. Som här har redovisats, har dessa inte alls haft någonting emot att det inrättas en oljehamn på Upplandskusten. Som påpekats i vpk-motionen har försvarsmyndigheterna däremot varit väldigt kritiska mot byggandet av kärnkraftverket i Forsmark. Den anläggningen avstyrktes av överbefälhavaren gång på gång under hela 1970-talet, men den kom ändå till stånd, som vi känner till. Bedömningen är litet olika, beroende på vad det är som skall byggas. Här har hänvisats bl.a. till den interpellationsdebatt som fördes i ämnet, men man har inte sagt nej från militärt håll, så det argumentet faller platt till marken. Per Petersson nämnde oljelagringsprogrammet och sade att vi inte behöver fler oljelager. Det är också ett väldigt ihåligt argument, för det är klart att olja skall lagras i fortsättningen. Och var ligger det mesta av vårt beredskapslager av olja f. n.? Det ligger i cisterner i våra oljehamnar, hos de privata oljebolagen, som enligt lag har skyldighet att hålla sådana oljelager. Det måste ju vara mycket bättre om man kan få ett statligt lager, som dessutom av beredskapsskäl — om man tänker sig krigshandlingar av något slag — ligger i bergskyddsrum. Att det skulle vara någon risk för att ett sådant utrymme inte skulle utnyttjas faller på sin egen orimlighet. F. ö. har vi åtminstone tidigare haft oljelager för svensk beredskap it.ex. Trondheim. Utomlands, vid den norska västkusten, har svenska ÖF alltså haft olja lagrad; jag vet inte om lagret finns kvar, men man har haft det. Då tycker jag att det verkar väldigt rimligt att bygga ut oljelager här i Sverige i stället. Det här lagret bör alltså byggas, och det skulle också ge många goda bieffekter. Det är naturligtvis viktigt för sysselsättningsläget i Norduppland, men det är inte den viktigaste effekten även om den är positiv. Där finns mycket goda hamnmöjligheter med djuprännor, och där finns närheten till stora konsumentområden — Stockholm, Gävle, Uppsala osv. — för att omsätta lagret. Det är alltså en mycket lämplig plats att bygga ett oljelager på. Jag vill, fru talman, med det här yrka bifall till motion 858.
Fru talman! Jag kan hänvisa till det svar som jag har gett till Nils Hjorth. Om jag håller mig bara till vad motionen och utskottsbetänkandet handlar om, nämligen en anläggning i Hargshamn, finner jag att ingen har kunnat bestrida att man nu är i ett läge där man inte behöver en sådan anläggning för statlig oljelagring.

Fru talman! Det är tråkigt att Per Petersson kommer med sådana argument som att vi inte behöver det här lagret nu. Nej, det är klart att vi kanske inte behöver det just i dag, och det är inte heller färdigt att ta emot någon olja i dag. Att bygga en sådan anläggning med planering, arbete och iordningställande är kanske ett företag på åtta tio år, och det kan ju hända att det, när vi kommer till 1991, vore väldigt bra att ha ett fint berglager för olja i Hargshamn. Man får inte se det så där kortsiktigt. Det måste vara en fördel, som jag har framhållit i mitt tidigare anförande och som också Nils Hjorth varit inne på, att få överflytta så stor del av beredskapslagren som möjligt från cisterner i våra oljehamnar in i bergskyddsrum. Det måste vara en investering som är bra ur alla synpunkter. Och det är alldeles säkert billigare att bygga nu på 1980-talet än på 1990-talet. Därför faller de här senaste argumenten också platt till marken.

Fru talman! Jag har begärt ordet för att säga något om skinnoch läderkonfektionsindustrin, som också behandlas i de här betänkandena. Tillverkningen i Sverige av kläder av skinn minskade kraftigt under 1970-talet. Vid mitten av 1970-talet genomgick skinnoch läderkonfektionsindustrin en dramatisk utveckling. Industrin har mer än halverats. Antalet årsanställda har minskat från drygt 1600 år 1975 till omkring 700 år 1980. Över 90 26 av industrin är lokaliserad till Malungs kommun, där ca 650 av de sysselsatta finns. En liten glesbygdskommun har alltså större delen av de sysselsatta inom skinnoch läderkonfektionsindustrin. Den snabba utvecklingen har ställt kommunen inför svåra arbetsmarknadsproblem med en betydande kvardröjande arbetslöshet. Skinnindustrin svarar för den dominerande delen av industrisysselsättningen inom Malungs kommun, och en fortsatt avtrappning av sysselsättningstillfällena inom skinnindustrin måste betraktas som mycket allvarlig, ja, så allvarlig att något sådant helt enkelt inte får ske. Både regionala och arbetsmarknadspolitiska liksom försörjningsberedskapspolitiska skäl talar i mycket hög grad för upprätthållande av en skinnkonfektionsindustri. Det är absolut nödvändigt att branschen behåller den storlek den hade 1978. Det finns flera skäl utöver dem jag har nämnt. Som framhölls från socialdemokratiskt hålli går är det nödvändigt att man slår vakt om befintliga yrkeskunskaper. Skall dessa behållas, krävs en viss storlek på branschen. Dessutom anser jag det vara mycket viktigt ur beredskapssynpunkt att svensk skinnindustri blir kvar. Branschen får absolut inte bli mindre om yrkeskunskaperna skall kunna behållas. Därför behövs importbegränsande åtgärder. Det minsta man borde kunna begära är att multifiberavtalet också omfattar skinnkonfektion. Det har också tekodelegationen ansett och framfört till regeringen. Vi får inte importera på ett sätt som innebär att vi slår ut en bransch som behövs av beredskapsskäl, av sysselsättningsskäl och för befolkningsskyddet. Med dessa ord vill jag, fru talman, yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Fru talman! Jag har inte talat för en total importbegränsning eller för ett totalt importförbud. Vad jag har sagt är att vi måste se om branschen, så att vi får behålla den. Jag vill framhålla att importen är och att den framför allt har varit av den storleksordningen att den måste begränsas, om vi skall kunna behålla den här industrin. Annars uppstår svårigheter. Om vi dessutom behöver denna industri ur beredskapssynpunkt — vilket man förefaller vara överens om, och det har ju också tekodelegationen uttalat sig för — måste vi ha en viss storlek på branschen. Annars slås den ut. Nu får den inte bli mindre. I så fall uppstår väldiga svårigheter när det gäller att rekrytera arbetskraft till industrin. Vad som nu möjligen skulle tala för att det ändå finns möjligheter till en begränsning är att en del av de företag som sysslat med import inte har haft så stora förtjänster på sin verksamhet som man från början hade hoppats på. I stället har det visat sig vara svårt för dessa företag. Icke förty vore det väl helt naturligt att ta upp diskussionen om en begränsning av importen i samband med en kommande omförhandling av multifiberavtalet. Det är väl det minsta man kan begära i den här frågan.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Jag tycker att Sven Anderssons inlägg var en aning krystat. Vad man gjorde på ständernas tid kan väl inte vara av särskilt stort intresse i dag. Vi har i vår motion begärt att man i samband med förhandlingarna om multifiberavtalet understryker att också skinnindustrin skall omfattas av detta avtal. På det svarar utskottsmajoriteten att man inte tror att det är möjligt att från svensk sida driva igenom något sådant. Man bryr sig helt enkelt inte om att ens försöka, därför att man inte ”tror” att det leder någon vart. Jag undrar, fru talman, om man inte i fråga om skinnkonfektionen — jag tror att det är möjligt när det gäller tekoindustrin över huvud taget — kunde tillämpa GATT:s artikel nr 14 om import av särskilda varor. Helt säkert skulle man få gehör för sina synpunkter i kommande förhandlingar.

Fru talman! På valborgsmässoafton tror jag att det räknas mig till godo, om jag avstår från att lotsa ledamöterna igenom presstödssystemets alla regellabyrinter. Det finns heller inte skäl att göra det med anledning av detta utskottsbetänkande. Departementschefen har i huvudsak godtagit dagspresskommitténs genomgång, och han uttalar uppfattningen att systemet i stort sett ligger rätt för att tillgodose presstödets syfte, nämligen att bevara och helst utveckla mångfalden i nyhetsförmedling, kommentarer, granskning och kommunikation genom dagspressen. I dag gläder vi oss åt att klockan för någon tid sedan vreds fram till sommartid, så att vi mer kan njuta av vårens och sommarens ljuvlighet. Politiskt har dock, enligt min bedömning, klockan alltför ofta vridits tillbaka sedan de borgerliga övertog makten. Så mycket gladare blir man då man upplever en ljusglimt i det politiska mörkret. Som en sådan har vi i den socialdemokratiska gruppen i konstitutionsutskottet betecknat den förändring i regeringens inställning till dagspresstödet som har skett från besparingspropositionen i höstas till det regeringsförslag som vi i dag behandlar. Vi konstaterar att regeringen har begränsat sina besparingsförslag högst avsevärt i förhållande till vad som tidigare tillkännagavs. De i propositionen föreslagna besparingarna i fråga om samdistributionsrabatten och utvecklingsbidragen kan vi godta. Men när det gäller samdistributionsrabatten förutsätter vi att regeringen har förankrat detta förslag inom branschen, så att inte några avhopp från systemet blir följden. En samutbärning av tidningar till lika pris är livsviktig för de sämst ställda tidningarna. deras uppräkning. I dagspresskommittén föreslog vi att ett automatiskt Nr 128 system för uppräkning baserat på annonsprisutvecklingen skulle införas från Torsdagen den den 1 juli 1981 och att systemet skulle prövas under en period av minst fem år. — 30 april 1981 Nu avvisar regeringen detta förslag, och som skäl anges bl.a. att omständigheterna för de tidningsföretag som uppbär presstöd är alltför skiftande samt att det skulle vara principiellt betänkligt att indexreglera bidrag av den här arten. Mot de synpunkterna har vi i motionen invänt att dagspresskommitténs förslag inte innebär någon indexreglering i vanlig bemärkelse. Förslaget utgår från syftet med produktionsbidragen, nämligen att kompensera de tidningar som är svaga på annonsmarknaden på grund av bristande annonsintäkter. Eftersom produktionsbidragen är marknadsorienterade bör detta också gälla systemet för en uppräkning, och då kan man uppnå en bättre anpassning till det mål man har — allmänt verkande regler som gör riskerna för politiskt manipulerande med presstödssystemet så små som möjligt. Härtill kommer att ett sådant system är konkurrensneutralt och dessutom förbättrar tidningsföretagens förutsättningar att planera sin verksamhet. Nu vill vi inte lägga fram ett sådant förslag i dag. Vi väntar, men jag lovar att vi återkommer. Vi vill inte riskera att nödvändiga uppräkningar av produktionsbidragen inte kommer till stånd för 1981. Om vi sedan ser på förslagen, så godkänner vi att en höjning av bidraget sker för flerdagarstidningar med högst 20 70 hushållstäckning. När det gäller flerdagars lågtäckningstidningar i landsorten med en hushållstäckning mellan 20 och 40 9? vill vi att det skall ske en uppräkning. När det gäller andra lågtäckningstidningar som inte har tagits upp i förslaget vill vi ha en uppräkning med 10 26. Det innebär också en något högre uppräkning för fådagars lågtäckningstidningar än enligt regeringens förslag. Vi anser även att för rikstidning som utkommer två dagar i veckan bör produktionsbidraget höjas från 1,5 till 2,4 milj.kr. Vidare behandlar vi i motionen och i vår reservation synpunkter på produktionsbidrag till en självständig edition. Jag skall inte här bli långrandig och gå in på några detaljer.

Vi kan motivera detta även med vad statsrådet sagt, nämligen att det är viktigt att tidningsföretagen är beredda att samverka och att samverkan bör eftersträvas i så stor utsträckning som möjligt utan att den enskilda tidningens självständighet och egenart äventyras. En tidnings särart kan inte förändras av att pressen har ett gemensamt material när det gäller TT-meddelanden, radiooch TV-program och liknande. Ett sådant gemensamt material gör i stället att man i tidningen i övrigt kan satsa mera på det lokala och självständiga materialet. au Vi har fört fram ytterligare ett förslag, som gäller utredning av frågan om stöd till kvällstidningar. Vi vill att regeringen skyndsamt skall utreda detta med sikte på att komplettera presstödssystemet så att det blir möjligt att stödja även en i huvudsak lösnummerförsåld dagstidning, om den på sin marknad har samma ekonomiska svårigheter som lågtäckningstidningar inom gruppen abonnerade dagstidningar. Man har många gånger beklagat att tidningsbranschen gjort så få egna insatser för att genom en samverkan pressa ner kostnaderna. I propositionen säger föredragande statsrådet Jan-Erik Wikström att det statliga presstödet bör klart uttrycka det önskvärda i ett vidgat samarbete. Vi har i vår reservation tagit fasta på detta i skrivningen i anslutning till en motion av Gösta Andersson m.fl. Motionen har till syfte att öppna pressens lånefond för icke dagspressägda företag som producerar tidningar. Enligt uppgifter som utskottet fått från presstödsnämndens kansli blir konsekvenserna av att öppna fonden för företag som legotrycker flerdagarstidningar små. Det i motionen omtalade Örebrofallet torde vara unikt. Vår skrivning i reservationen innebär att vi har lagt fram ett ändringsförslag när det gäller den berörda paragrafen i presstödsförordningen. Majoritetens ståndpunkt innebär i bästa fall en onödig utredningsomgång innan man kan gå till beslut om att vidga möjligheterna att stimulera en samverkan. Slutligen vill jag säga att om jag har varit vänlig i min recension av regeringsförslagen i fråga om den del som berör dagspressen, så kan jag inte vara lika vänlig när det gäller behandlingen i budgetförslaget av stödet till organisationspressen. Lars Ulander kommer senare i debatten att ta upp den frågan med tonvikten lagd på konsekvenserna för fackförbundspressen. Låt mig bara erinra om att stödet till pressen utgår från dess roll i det demokratiska systemet. Tidningarna skall medverka till att förstärka och fördjupa den svenska demokratin. Speciell hänsyn skall enligt riksdagens beslut tas till särdragen i denna demokrati, den representativa karaktären och organisationernas stora roll. Organisationspressen spelar en viktig roll i den demokratiska processen i vårt samhälle. Låt mig kortfattat säga: Regeringens besparingsförslag visar inte medvetenhet om detta. Jag yrkar bifall till hemställan i den socialdemokratiska reservationen på alla punkter.

Herr talman! Vi har från vpk:s sida redan i samband med besparingspropositionen hävdat att vi inte kan godta några som helst försämringar vad gäller stödet till dagspressen eller organisationstidskrifterna. Vår uppfattning är att det från yttrandefrihetssynpunkt är vitalt att vi har en levande debatt, i synnerhet under en period då viktiga samhällsintressen kräver ett intensivt meningsutbyte. Nu har, herr talman, regeringen visserligen backat något i förhållande till det tidigare förslaget om neddragningar av stöd, men fortfarande tvingas jag konstatera att besparingarna vad gäller såväl dagssom organisationspressen får ses som en direkt undfallenhet för högerkrafterna och motståndarna till en ökad yttrandefrihet genom mångfald i pressutgivningen. Jag skall huvudsakligen uppehålla mig vid två uttryck för detta, nämligen för det första stödet till organisationstidskrifter och för det andra bidragen till fådagarstidning med riksspridning. När det gäller stödet till organisationstidskrifter framhåller vi i vår motion 862 att ett minskat stöd främst kommer att drabba fackförbundspressen, men också föreningstidningar. Det är i första hand LO-pressen som kommer att lida av regeringens besparingsnit. Detta anser vi desto allvarligare som denna press utgör en välgörande motvikt mot den i övrigt borgerligt dominerande pressen. Dessutom utgör den en källa till kunskap inte bara om arbetsmiljöfrågor utan också om andra för fackförbundens medlemmar viktiga frågor och rättigheter. Samtidigt som kostnaderna stigit kraftigt på pressområdet — inte minst distributionskostnaderna — drar man alltså ner på stödet. Herr talman! Vår motion 862 tillgodoses i stort sett i socialdemokraternas reservation, som jag alltså yrkar bifall till. Den andra fråga som jag tänkt beröra gäller fådagarstidning med riksspridning. Dagspresskommittén fann i sitt betänkande Stödet till dagspressen att det var motiverat att en tidning som kommer ut mer än en gång i veckan skulle få större bidrag än motsvarande veckotidning — egentligen en självklarhet, eftersom kostnaderna naturligt nog blir högre ju oftare en tidning kommer ut. Ett sådant bidrag skulle, menar dagspresskommittén, uppmuntra den typ av press som söker utvecklas till flerdagarsutgivning och därmed bidra till den konkurrens och mångfald som ju påstås utgöra målsättningen för presstödet. Regeringen går nu i sin proposition utan motivering ifrån dagspresskommitténs förslag. Inte heller har den borgerliga utskottsmajoriteten anfört andra motiv än att det inte finns något ”ekonomiskt utrymme”. Det här är, herr talman, med förlov sagt rent trams. Det hade varit hederligare om utskottsmajoriteten klart deklarerat att det är politiska skäl som ligger bakom. Alla torde nämligen vara väl medvetna om att vad det här gäller, fast det inte sägs klart ut, är att söka hindra den radikala pressen, den kommunistiska pressen — Ny Dag -— att erhålla ett ökat presstöd. Det belopp det rör sig om är i detta fall futtiga 675 000 kr. — en summa som ter sig skäligen obetydlig i förhållande till presstödet i övrigt. Samtidigt som centerpolitiker i strid mot presstödsbestämmelserna tillskansat sig inte bara tiotusentals kronor utan t.o.m. hundratusentals kronor förvägrar de av småaktiga politiska skäl den kommunistiska pressen ett stöd. Jag skulle gärna vilja ha en förklaring till att man just på denna punkt går ifrån dagspresskommitténs förslag, eftersom någon sådan förklaring inte finns i konstitutionsutskottets betänkande — och det är en avgörande förändring som har skett. Med detta, herr talman, konstaterar jag att också i det här avseendet sammanfaller den socialdemokratiska reservationen med våra motionsyrkanden.

Herr talman! Vi talar ofta om krisbranscher i denna kammare. Tankarna går då normalt till områden som stål, varv, massa och teko. Sällan nämner vi pressen och andra massmedier i detta sammanhang. Ändå utgör våra massmedier i dag en betydande krisbransch. Dess värre tyder mycket på att förhållandena bara kommer att förvärras under de kommande åren. Detta, herr talman, gäller inte bara pressen utan även radio och TV, film och en hel del annat. Mot den bakgrunden är det viktigt att samhället utformar en presspolitik som verkligen ger lösningar för framtiden. Jag har svårt att tänka mig att vi bara undan för undan skall fortsätta att pumpa in mer och mer statliga bidrag i våra massmedier. Risken med en sådan filosofi är att de som beviljar pengarna kanske kommer att tvingas dra åt svångremmen när samhällets ekonomiska problem blir svåra. En annan uppenbar risk är att massmedier som till stora delar är statssubventionerade också är lätta att påverka från samhällets sida. Förändringar i stödet kan vidtagas mot massmedier som inte följer makthavarnas intentioner. Vi har i dag att ta ställning till bl.a. dagspresskommitténs betänkande. Genomläsningen av detta betänkande fyller mig med stor tveksamhet. Där finns inte mycket av nya tankar, i varje fall inte hos majoriteten. Man förutsätter att det nuvarande stödsystemet byggs ut och att stödet bara ökar och ökar. Nya fiffiga konstruktioner lanseras som bara kommer att leda till att konkurrensen snedvrids ytterligare och att dåliga tidningar riskerar att bli ännu sämre. Man kan verkligen ifrågasätta om detta är en framåtsyftande presspolitik. Vi kommer aldrig att med den nu förda presspolitiken kunna skapa grunden för en stark, fri och oberoende press som kan stå på egna ben och drivas på ett sunt ekonomiskt sätt. Dagspresskommittén föreslår bl.a. att produktionsbidragen indexregleras. I en tid när vi försöker hålla igen automatiken i statsutgifterna är detta helt orimligt, och det har också propositionen och utskottets majoritet slagit fast. Socialdemokraterna har nu inte velat gå med på en sådan lösning. Att socialdemokraterna i och för sig kan tänka sig ett sådant system tycker jag är beklagligt. Nya stödformer måste naturligtvis avvisas i detta läge. Det är därför tillfredsställande att det inte blev någonting av det föreslagna nyhetsbyråstödet. Det skulle starkt missgynna vissa tidningsgrupper. Vi behöver inte, herr talman, ett krångligare pressystem utan fastmer ett enklare. Det finns också skäl att acceptera att det särskilda flygdistributionsstödet till övre Norrland slopas. Det har kommit till som ett provisorium, och det finns i dagens ansträngda ekonomiska läge ingen anledning att permanenta en sådan stödform. Jag ser det här mera som en regionalpolitisk fråga och inte som en renodlad presstödsfråga. Jag vill emellertid, herr talman, säga att kan man inom regionaloch transportpolitikens ram finna lösningar som leder till att övre Norrland får sin försörjning med dagstidningar från Stockholm tryggad, är jag för min del beredd att vara positiv till sådana lösningar. Jag tror att det finns många skäl som talar i den riktningen. Men jag anser inte, herr talman, att det är något som skall lösas inom presstödspolitikens nuvarande ram. Propositionen innehåller några välkomna nyheter. Det gäller dels förslaget att dagstidningar på annat språk än svenska bara till 50 20 behöver innehålla material om svenska förhållanden, jämfört med 70 26 nu. Jag tycker detta är en rimlig förändring, som kan leda till att de som berörs av den kan utforma sina alster på ett journalistiskt mera tillfredsställande sätt, med tanke på de läsargrupper som man vänder sig till. Av mycket stor betydelse tycker jag vidare det är att man begränsar de möjligheter som nu finns att kvittera ut stora presstödspengar på grund av att man startat nya editioner. Den möjligheten kom ju till för att säkerställa att tidningen Arbetet kunde utge en Göteborgsedition, men utvecklingen sedan dess har förändrat grunderna för editioneringen. I dagsläget är det så att nya tidningar kommer till, och vi vet att det finns nya planerade, för vilka man syftar till att ge ut editioner, mer eller mindre bara för att kunna utnyttja presstödssystemet och inte i första hand för att tillgodose en läsekrets från journalistiska utgångspunkter. Herr talman! Det finns i och för sig anledning att beklaga att regeringens sparmål från i höstas — att spara 30 miljoner på presstöd — inte kan fullföljas. Läget är uppenbarligen så besvärligt för vissa tidningar med under 20 90 hushållstäckning att deras existens skulle hotas om besparingen genomfördes. Mot denna bakgrund har det kommit till stånd en höjning av produktionsbidragen med 15 96 för denna kategori. Jag tycker som moderat att det är otillfredsställande att man icke kunnat hålla sparplanen, men det finns i det här läget anledning att acceptera förändringen, och det har vi också gjort på moderat håll. Men det finns, herr talman, sannerligen ingen anledning att gå längre. Socialdemokraterna vill höja också för kategorin tidningar med mellan 20 och 40 20 hushållstäckning, och då, herr talman, är vi inne på höjningar som med den automatik som finns i presstödssystemet skulle förorsaka oss betydande kostnader under de närmaste åren. Där handlar det icke om tidningar vilkas direkta existens är hotad. Vi hälsar från moderat håll med tillfredsställelse att en besparing kan ske av samdistributionsrabatten, även om den inte räcker till för att uppnå det sparmål på 30 miljoner som regering och riksdag ställde sig positiva till under hösten. Att däremot en besparing sker på organisationstidskrifterna är det bara att acceptera. Alla måste ju känna av åtstramningen i samhället i dag på grund av den ekonomiska situationen, och det tvingar oss tyvärr också att vidta åtgärder som drabbar organisationerna. Herr talman! Jag vill starkt reagera mot socialdemokraternas tankar på att ge stöd också till kvällspressen. Det kan inte rimligen hävdas att kvällspressen kan komma in under de motiveringar som en gång ledde till införandet av presstödet. Dagspresskommittén har inte alls behandlat den frågan. Att frågan nu plötsligt har dykt upp beror uppenbarligen på att en stor socialdemokratisk kvällstidning fått akuta ekonomiska problem. Det sistnämnda ger mig anledning, herr talman, till några avslutande reflexioner om presstödet. Det regelsystem som vi har i dag är så invecklat att det är svårt att överblicka. Det är så utformat att det är mera lönande att bedriva tidningsverksamhet utifrån hur man skall kunna få ut presstödspengar än utifrån vad som är journalistiskt motiverat. Därför får vi uppleva tidningskonstruktioner och tidningseditioner som aldrig skulle komma till stånd i ett normalläge, dvs. där presstödet icke fanns. Tidningsdirektörerna har i dag mer att säga till om än chefredaktörerna när det gäller hur den svenska pressen skall se ut. Det är sannerligen ingen lycklig utveckling. Den är i vissa fall direkt generande för pressen. På sikt måste vi se till att presstödssystemet utformas så, att vi får en annan inriktning av dagspressen. Pressen måste i en helt annan utveckling än tidigare vara beredd att ta ny teknik och nya medier i sin tjänst; annars kommer man att förlora tempo visavi andra medier. Det direkta presstödet uppgår i dag till 300 milj.kr., det indirekta till över 1 miljard. Pressen är alltså inte illa behandlad av samhället — tvärtom. Men ett aldrig så högt presstöd kan inte lösa pressens problem, om inte viljan finns att stå på egna ben och göra journalistiska produkter som läsarna verkligen vill ha. Dess värre är vi snabbt på väg ifrån denna målsättning.

Herr talman! Det är tydligen nu på modet bland borgerliga företrädare att tala med två tungor. Här sade Anders Björck att han läst dagspresskommitténs betänkande och då kommit fram till helt och hållet negativa slutsatser. Men jag läser i propositionen vad statsrådet har sagt. Jag vill då fråga Anders Björck om det finns någon hemlig reservation eller skiljaktig mening från Gösta Bohman i propositionen? Det står nämligen i propositionen: ”Enligt min uppfattning har det statliga presstödet under 1970-talet på det hela taget haft avsedd verkan. Genom att stödja tidningar i marknadsmässigt underläge och bidra till etableringar av komplementtidningar har presstödet verkat för konkurrens och mångfald och därmed en breddad och fördjupad demokrati. Även om en omarbetning av presstödets struktur i och för sig skulle kunna leda till vissa förenklingar, anser jag inte att sådana ingrepp är påkallade. Nuvarande stödformer har visat sig i stort sett ändamålsenliga, och i likhet med dagspresskommittén och de flesta remissinstanserna anser jag att presstödets nuvarande utformning och allmänna inriktning bör behållas.” Ställer sig Anders Björck bakom vad som här sägs i propositionen? Jag vill ställa den frågan. Ytterligare en sak. Anders Björck säger att presstödet skall vara konkurrensneutralt. Vad är det för felaktigt resonemang? Presstödet skall ju Nr 128 verka för att bryta följderna av nuvarande marknadskonkurrens. Om man använder ett generellt system blir det enormt mycket dyrare att uppehålla mångfald än med det selektiva system som vi använder. Det nuvarande selektiva systemet kostar 5 20 av dagspressens totala intäkter.
Herr talman! Vore man snäll skulle man karakterisera Anders Björcks anförande här med uttrycket det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Men tyvärr tror jag inte att det är så. Det är alldeles uppenbart vad Anders Björck är ute efter. Å ena sidan talar Anders Björck om vikten av att statsmakterna inte skall kunna strypa och styra och att det finns en risk härför med det nuvarande presstödet. Å andra sidan sitter Anders Björck och de andra borgarna i utskottet och stryper och styr just genom att angripa stödet till den press som vågar ge uttryck för motsatta ståndpunkter gentemot den nuvarande borgerliga regeringen, just fackförbundspressen samt den radikala och oppositionella pressen. Jag tycker att det är en oerhört farlig väg som man här ger sig in på. Det är illavarslande att man på detta sätt försöker strypa en levande debatt. Sedan är det bara att konstatera att Anders Björck uppenbarligen inte är med på den grundval på vilken presstödet faktiskt har kommit till. Grundvalen för presstödet är ju att bryta det ekonomiska monopol som det annars finns risk för på området. Presstödet har kommit till för att man skall ge också andra möjlighet att ge uttryck för skilda åsikter. Det skall inte vara förbehållet de ekonomiskt starka.

Herr talman! Jag tror inte att jag skall gå in på en debatt med företrädaren för det kommunistiska partiet här i kammaren om hur man stryper och styr press. Jag är övertygad om att hon är mycket duktigare än jag på den typen av åtgärder.

Allt presstöd utgår ju inte efter generellt verkande regler — det vet var och en som haft att handlägga de här frågorna i presstödsnämnden. Sedan är det, Olle Svensson, inte så att vi talar med några olika tungor. Det finns en proposition från regeringen, och det finns ett utskottsbetänkande som de borgerliga partierna står bakom. Vad jag tillåtit mig är att ge några principiella synpunkter på pressen och dess situation och säga några ord om framtiden. Olle Svensson sitter så uppe i det nuvarande presstödssystemet att han bara är intresserad av att få det utformat så, att hans egen tidning och de ” tidningar som ingår i hans pressgrupp kan få ut så mycket pengar som möjligt av det hela. För Olle Svensson handlar det inte om några principiella resonemang utan om att utforma ett system så, att man så snabbt som möjligt får klirr i kassakistan. Det är kanske skillnaden mellan Olle Svensson och mig när vi diskuterar den här typen av problem. Dessutom är det inte jag som polemiserar utan Olle Svensson. Ni har ju från socialdemokratiskt håll kommit med en lång rad ändringsförslag i det betänkande som vi enhälligt står bakom på borgerligt håll. Ni har en reservation som innehåller tankar på indexuppräkning, stöd till kvällspressen, och vad det nu kan vara fråga om. Detta måste jag väl ändå — utan att beskyllas för att tala med några kluvna tungor — ha möjligheter att replikera emot?
Herr talman! Anders Björcks anförande innehöll ett personligt angrepp mot mig som jag inte förstår. Jag tillhör ingen tidnings styrelse och inte A-pressbolagets styrelse. Jag är en anställd journalist vid en tidning, och min principiella diskussion utgick ifrån vad det föredragande statsrådet sade om presstödet och dess verkningar. Utan detta presstöd hade vi, Anders Björck, fått en omfattande tidningsdöd. Den stoppades i början av 1970-talet genom att vi införde detta presstöd. Jag anser att den uppläggning som presstödet haft har fått stöd i forskarrapporter och av granskningar i dagspresskommittén, och den har nu också stötts av den regering som f.n. sitter. Men det är typiskt att moderaterna tydligen inte vill stå för vad man sagt i propositionen. Låt mig sedan också säga följande: Presspolitikens syfte bestämmer vilket stödsystem som bör användas. Det är omöjligt att nå samma effekter med ett generellt som med ett selektivt system. Vad jag talar för principiellt är att främja mångfalden. Då duger endast selektiva system. Och de nuvarande selektiva produktionsbidragen ger möjligheter för ett tjugofemtal flerdagarstidningar och ett trettiotal fådagarstidningar att fortsätta sin verksamhet. Beträffande den politiska inriktningen, något som togs upp, framgår det av vad dagspresskommittén kommit fram till att av nuvarande presstöd utgår 52 Ye till borgerlig press och 48 > till socialdemokratisk press och vpk-press. Det är sanningen om presstödets utfall.
Herr talman! Anders Björck sätter här verkligen oärligheten i system och vågar inte ta debatten i sakfrågorna. Jag har fortfarande inte fått svar på de frågor som jag inledningsvis ställde till utskottets företrädare. Det finns, herr talman, en grundläggande skillnad mellan vad moderaterna står för och vad vi står för. Vi vill ha en levande debatt. Vi vill varken strypa eller styra.

Detta är, till skillnad från vår politik, att både strypa och styra och att styra med en reaktionär inriktning.
Herr talman! Jag har ingen som helst rädsla för att ta en debatt med Eva Hjelmström om strypning av pressen eller något liknande, men jag tror inte att det tjänar mycket till. Låt mig bara till Eva Hjelmström säga att det inte finns något annat land i hela världen som har ett så generöst presstödssystem som vårt. Att i det läget påstå att den borgerliga regeringen försöker strypa och lägga ned tidningar är med förlov sagt, herr talman, rent nonsens. Ingen annanstans i hela världen har tidningarna en så gynnad ställning som i Sverige. Detta är ett faktum som man icke kan resonera bort. Till Olle Svensson skulle jag vilja säga att han ju har lång verksamhet bakom sig inom den socialdemokratiska pressen. Det är väl inte onaturligt att jag då förknippar honom -— jag hoppas att han inte skäms för det — med den pressen, när jag diskuterar skillnaden i hans och min syn på dessa frågor. Jag har här diskuterat principer. Konstitutionsutskottets borgerliga del är enhällig — ni har däremot en reservation. Även inom socialdemokratin, Olle Svensson, är man faktiskt inne på de tankegångar som jag här har fört fram, att man måste få en press som står på egna ben. Jag har i min hand ett mittuppslag av LO-tidningen, där det står: ”Skall A-pressen tvingas lägga ner tidningar?” Chefredaktören för Söderhamns-Hälsinge-Kuriren Sören Thunell icke bara säger att man måste göra det för att uppnå effekt, utan han namnger också de tidningar som det är fråga om. Jag tror att han har rätt. Det finns framsynta personer, Olle Svensson, inom den socialdemokratiska pressen som är ute efter just det jag talar om, nämligen att se till att åtgärder vidtas som kan få den egna pressen att utvecklas i rimlig riktning och inte bara tro att samhället skall lösa problemet. Allra sist, herr talman! Visst är det så att 52 20 av presstödet tack vare samdistributionsrabatten går till de borgerliga tidningarna mot 48 9 till de socialdemokratiska. Men dessa 52 20 har ju 85 20 av upplagan mot de socialdemokratiska tidningarnas 15 26. Stödet per exemplar är utomordentligt generöst inom herr Svenssons pressgrupp.

Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast att några större principiella skillnader inte föreligger mellan utskottsmajoriteten och reservanterna vad gäller stödet till dagspress och tidskrifter. Det sade också Olle Svensson. Han inbjöd faktiskt till en vårpromenad, och jag kan mycket väl följa med på en sådan, så länge vi håller oss till den principiella målsättningen för presstödet.

Herr talman! Det sista Sven-Erik Nordin sade var intressant. Att man inte kan sträcka sig längre än skinnfällen räcker är, har jag för mig, ett citat från Gunnar Hedlund. Det var han som tillsammans med Gunnar Sträng skapade det presstödssystem vi har.

I dag är han sparsamhetsivraren. Han talar om den yttersta smärtgränsen, att vi inte har något ymnighetshorn och allt detta. I dagspresskommittén var vi överens om att om man inte successivt höjer presstödet så förlorar det sin verkan, och då öppnar man vägen för en pressdöd. Därför gick vi gemensamt in för ett automatiskt verkande system för uppräkning av presstödet. Ekonomin var väl inte så mycket bättre förra sommaren, när vi kom med det förslaget, än den är i dag. Glidningen är därför litet oroväckande. Ta lärdom av Gunnar Hedlund som sade: Det här är en central och viktig reform som man måste stå fast vid. Ett stöd som kostar 5 96 av de samlade dagsintäkterna tycker jag är ett relativt lågt pris för att uppehålla mångfald. I en tid med hårda åtstramningar är det så mycket mer centralt att vi har en mångfasetterad debatt i pressen. Det är inte fråga om något branschstöd utan om ett stöd till det demokratiska systemet, och då bör man inte backa på det sätt som Sven-Erik Nordin delvis gjorde i sitt inlägg. Jag tycker att vi måste stå fast vid det selektiva presstödet. Och inom parentes: I dagspresskommittén stödde Sven-Erik Nordin också förslaget om veckan, samma förslag som vi nu för fram från socialdemokratisk sida. Torsdagen den

Herr talman! Det är en vacker bild som Sven-Erik Nordin påstår sig vara anhängare av: en månghundrastämmig kör som kan ge uttryck för skilda och mångfasetterade åsikter. Men sanningen är ju den att i praktiken har Sven-Erik Nordin, från att ha intagit en annan ståndpunkt, nu börjat nagga den här kören i kanten genom att acceptera nedskärningar på presstödsområdet. Sven-Erik Nordin motiverar det med att det finns en yttersta punkt där smärtgränsen går för vad statskassan tål, och han påstår att jag har bagatelliserat de belopp som det här gäller. Så är nu inte fallet. Jag tycker emellertid att de här beloppen är tämligen marginella i förhållande till det utbyte som de ger, och jag finner det oerhört allvarligt att man börjar nagga just en levande debatt i kanten när det inte rör sig om mer än några miljontal kronor. Vi har f. ö. också i våra ekonomiska motioner anvisat var man skulle kunna hämta de här pengarna. Sedan säger Sven-Erik Nordin att prutningar föreslås där prutningar kan bäras. Då har jag den konkreta frågan: Vad anser Sven-Erik Nordin ha hänt som gör att fådagarstidningarna kan bära prutningar i förhållande till utredningens förslag? Det är ju ett förslag som Sven-Erik Nordin tidigare stött men som han nu frångått för att i stället sälla sig till Anders Björcks strypa och styra-linje. Sven-Erik Nordin påstår att vi slår vakt om de starka. Jag vet just inte om jag kan karakterisera en tidning som kommer ut två dagar i veckan som tillhörande de starkaste i landet. Farligheten kan ju diskuteras, men styrkan är väl litet överskattad av Sven-Erik Nordin. Det här gäller också fackförbundspressen. Det är bara att konstatera att vad man ger sig på är de oppositionella. Det är en politisk styrning, det är inte fråga om att slå vakt om de svaga.

Herr talman! Jag skall uttala ett tack till Olle Svensson för att han påminner om de politiska insatser som förre centerledaren Gunnar Hedlund har gjort i riksdagen. Som produkter av samma landskap är det ju naturligt att vi lever med samma ordspråk. Olle Svensson gick sedan ytterligare några år framåt i tiden och påminde om de intressanta år då vi satt tillsammans i dagspresskommittén. Det var faktiskt jag som var idégivare till förslaget om indexreglering av produktionsbidraget, och vi lyckades få till den här skissen. Jag menar fortfarande att det funnits värde i en indexreglering, därför att den ger en trygghet för de tidningar som berörs. Man vet att man även nästa budgetår och nästa kan räkna med ett belopp, så och så stort. Samtigt ger det en liten piska på ryggen åt tidningsföretagen när det gäller att hushålla inom den gränsen, eftersom staten inte kommer att rycka ut som något slags brandkår, om man förslösar 53 den matsäck man fått till förfogande. Nåväl, det är bara att notera att det här förslaget blev ganska hårt åtgånget i remissbehandlingen av vår utredning, och vi är väl inte den enda utredning som har fått uppleva det. Kvar har i alla fall blivit en del. Fortfarande gäller att de ytterligare pengarna — det är dock 27 milj.kr. — läggs ned på de svagaste tidningarna. Presstödets grundtanke är ju att det är de som är svaga på marknaden som skall ha, medan de som klarar sig hyggligt får lov att försöka klara sig själva. Därför finns det inte här något förslag om att räkna upp produktionsbidragen till tidningar som har ett täckningstal ända upp till 49 o. Jag har alltså inte glidit. Jag upplever bara att jag har fått väldigt rätt i vad jag sade i den debatt som vi hade för några månader sedan, den 9 december 1980 — den dag man lägger lutfisken i blöt. Då sade jag att det finns områden inom presstödet där uppskrivningar kan bli nödvändiga, och att det finns andra områden där man väl borde göra besparingar. På den punkten tog utskottet inte ställning i december. Det skulle man få göra nästa gång, och det gör vi nu. Jag tyckte mig ändå märka att Olle Svensson innerst inne — även om han inte vill erkänna det — var ganska belåten med det förslag som nu är lagt.
Herr talman! Jag uppskattar centerns insatser för att hindra den rena katastrofen som skulle blivit följden om man hade genomfört besparingspropositionens tankegångar. Men de tidningar som Sven-Erik Nordin talar om är väl ändå inte de mest behövande. Han syftar på fådagars lågtäckningstidningar, som enligt detta förslag får en höjning till 750 000 kr. I reservationen har vi tänkt oss att de skulle kunna få 825 000 kr. Men vi har också sagt att flerdagars lågtäckningstidningar på landsorten, som har 20-40 70 hushållstäckning, inte har fått sina bidrag uppräknade sedan 1978. Jag kan försäkra, att om man med de ekonomiska argumenten går emot en relativt snar höjning för dem, kan vi hamna i en ny tidningsdöd. Jag hoppas alltså att man kan tala så nyanserat som Sven-Erik Nordin gjorde sitt senaste anförande om de förslag till förändringar som vi har ställt. Vi föreslog bl.a. en höjning av produktionsbidragen som inte är högre än 8 milj.kr. Tillsist: Varför inte genomföra förslaget i Gösta Anderssons motion redan i dag? Det är inte alls konstigt att finna en konstruktion av presstödskungörelsen som kunde stimulera till det ökade samarbete som vi är överens om måste komma till stånd.